Herr talman, ärade ledamöter och ärade åhörare! Jens Holm har ställt frågor till mig om EU:s klimatfinansiering, om EU:s minskningsmål för växthusgaser och om flexibla mekanismer, som är ett sätt att hålla nere utsläppen utan lagstiftning. När det gäller klimatfinansiering är Sverige alltjämt en av de mer betydande givarna av klimatbistånd i absoluta tal och en av de största i förhållande till sin ekonomi per capita eller invånare. Regeringen fortsätter under 2014 att bidra med klimatbistånd via bilaterala, regionala och multilaterala kanaler. Nya och additionella resurser är ett komplext begrepp som förekommer i olika multilaterala förhandlingar. Multilaterala förhandlingar är förhandlingar mellan många länder till skillnad från bilaterala förhandlingar som bara är mellan två länder. FN-systemet är alltså typiskt multilateralt. Det saknas enighet internationellt om hur begreppet ska definieras. En vanligt förekommande tolkning, som många länder förordar, är att klimatfinansieringen ska vara additionell, det vill säga utöver det internationella biståndsmålet om 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta mål uppnår Sverige med bred marginal, eftersom Sveriges bistånd uppgår till 1 procent av bruttonationalinkomsten. Den gröna klimatfonden, som beslutades i Köpenhamn för fem år sedan och som vi hoppas ska träda i kraft och kunna fungera under nästa år, väntas bli en central kanal för internationell klimatfinansiering. Sverige arbetar aktivt i fondens styrelse för att få de regelverk på plats som krävs för att fonden ska kunna börja bedriva operativ verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därmed börja finansiera klimatrelaterade program eller projekt. Regeringen har nyligen annonserat beredskap att bidra med ca 300 miljoner kronor till Gröna klimatfonden 2014, under förutsättning att fonden blir operativ. Finansieringskällor är ett viktigt område, men jag vill först påminna om att Sveriges och EU:s positioner om klimatfinansiering tas fram inom ramen för Ekofin, det vill säga av EU:s ekonomi och finansministrar. Höginkomstländernas finansieringsåtagande under FN:s klimatkonvention är formulerat så att klimatfinansiering ska mobiliseras via offentliga, privata och alternativa finansieringskällor. Sverige har under 2013 haft en aktiv roll som vice ordförande i Klimatkonventionens arbetsprogram om långsiktig klimatfinansiering. Detta arbetsprogram har en viktig roll när det gäller att driva fram diskussionerna om hur uppskalningen av klimatfinansiering från höginkomstländerna fram till år 2020 kan ske. De två vice ordförandena har överlämnat en rapport med rekommendationer till COP 19 i Warszawa. Det är alltså Klimatkonventionens parter som sammanträder för 19:e gången - det är därför som det heter COP 19 - i Warszawa. Sverige kommer även fortsättningsvis att agera konstruktivt för att de lösningar som kan bli aktuella utformas på ett effektivt och hållbart sätt. Ytterligare utsläppsminskningar före 2020 är helt avgörande för att nå framgångar i det globala klimatarbetet. EU ska agera kraftfullt och konstruktivt för att åstadkomma en global klimatöverenskommelse. EU behöver därför utarbeta och besluta om ett klimat och energiramverk för år 2030 redan tidigt under 2014, inklusive ett ambitiöst bindande klimatmål. Regeringen vill också se en utveckling där EU:s mål för utsläppsminskningar gemensamt kan höjas från 20 procent till 30 procent redan till 2020. Jag tar varje chans att framföra detta, så även under klimatförhandlingarna i Warszawa, COP 19. Slutligen när det gäller flexibla mekanismer: Marknadsbaserade mekanismer är en viktig del av en global klimatöverenskommelse och kan skapa både internationellt samarbete och ett pris på växthusgasutsläpp. Alla parter i klimatkonventionen är överens om att man vill ha en fortsättning av de marknadsbaserade mekanismerna, och Sverige driver på för att utveckla detta arbete. En konkret och viktig fråga inför Warszawa var även revideringen av CDM-regelverket, alltså regelverket för clean development mechanism. Det är viktigt att trovärdigheten och miljöintegriteten är hög samtidigt som dessa projekt ska kunna leverera utsläppsminskningar - och gärna mer utsläppsminskningar än i dag. Avgiften från CDM-projekten som går till FN:s globala anpassningsfond är också en viktig del. Men det grundläggande problem vi ser i dag och som gör att önskvärd finansiering till Anpassningsfonden uteblir är att vi behöver få mer fart på global utsläppsminskning och därmed ökad efterfrågan på CDM-projekt. Då skulle intäkterna till Anpassningsfonden öka. Att ändra storleken på avgiften är inte en lösning på det problemet. Det skulle ta väldigt lång tid.

Herr talman! Jag ställde min interpellation före klimattoppmötet i Warszawa men eftersom miljöministern tyvärr blev sjuk kunde vi inte ha debatten då. Jag respekterar det men ville förtydliga för dem som läser interpellationen att den alltså formulerades inför klimattoppmötet i Warszawa för att jag ville veta vad regeringens politik i dessa viktiga frågor var. Debatten är dock minst lika viktig i dag, för klimatförhandlingarna fortsätter. Klimatfinansieringen, att rika länder ska föra över pengar till fattiga länder som drabbas av våra utsläpp, är kanske den helt avgörande frågan i klimatförhandlingarna, åtminstone mellan nord och syd. Miljöministern säger att vi i Sverige redan uppfyller våra förpliktelser eftersom vi tar en del av klimatfinansieringen från det ordinarie biståndet. Vi har ändå ordinarie bistånd upp till 0,7 procent, menar Lena Ek. Det är ett resonemang som många utvecklingsländer, forskare och andra inte delar. De menar att nya och additionella medel ska vara just nya och additionella. Det ska vara utöver biståndsbudgeten. Världens bistånd ligger i dag på ungefär 135 miljarder US-dollar. Det är ordinarie bistånd som går till fattigdomsbekämpning, malariabekämpning och andra saker. Tänk om alla länder skulle resonera som Lena Ek gör och använda pengar från biståndsbudgeten. År 2020 ska det totala klimatbiståndet vara minst 100 miljarder dollar. Det har man slagit fast i de internationella förhandlingarna. Det är alltså ungefär lika mycket som dagens ordinarie bistånd på 135 miljarder dollar. Men ingen skulle väl acceptera att vi tar nästan allt bistånd och kallar det för klimatbistånd, utan det behövs nya och additionella medel. Jag söker fortfarande med ljus och lykta efter dessa pengar hos regeringen men misstänker att man prioriterar ensidiga skattesänkningar för inte minst höginkomsttagare. Regeringen har sänkt skatterna i Sverige med mer än 100 miljarder kronor de senaste sju åren, och då har man inga pengar kvar till de fattiga som drabbas av våra utsläpp. På många klimattoppmöten har man talat om alternativa finansieringskällor för utvecklingsländerna. Man ska inte bara ta pengar från statsbudgeten utan hitta nya sätt att mobilisera pengar till utvecklingsländerna. Det har spelats in konkreta förslag från flera länder, till exempel att man ska ha en avgift på internationella transaktioner, en så kallad Tobinskatt, och att man ska öronmärka pengarna från EU:s utsläppshandel. Det senare gör Finland numera, och Tyskland gör det sedan tidigare. Dessa intäkter ska gå till klimatåtgärder. Man kan göra andra saker också. Vilka konkreta nya och kreativa finansieringskällor har Sverige spelat in inför de internationella klimattoppmötena? Jag undrar också: Att man ska höja EU:s målsättning till att minska utsläppen med 30 procent, är det ovillkorat av vad andra länder gör?

Herr talman! På COP 19 förhandlades ett flertal frågor rörande klimatfinansiering, såsom arbetsprogrammet för långsiktig finansiering, stående kommittén för finansieringsfrågor, rapport från och vägledning för den gröna fonden, FN:s miljöfond och så vidare. Finansieringsfrågorna utpekades som avgörande på mötet. Sveriges lämnade besked om sin beredskap att bidra med ca 300 miljoner kronor under 2014 till den gröna klimatfonden förutsatt att den har kommit i gång, att reglerna finns på plats, att det finns konto och kontroll och att den ser ut att bli effektiv - och jag tror att den kan bli det. Låt oss stanna ett ögonblick vid de 300 miljonerna till den gröna fonden, som var psykologiskt viktiga under klimatdiskussionerna i Warszawa. På Köpenhamnsmötet beslutades två saker, som vi ofta förbiser när vi talar om de klimatförhandlingarna. Den ena var att sätta upp den gröna klimatfonden, och det andra var snabbstartsfinansiering. Snabbstartsfinansieringen skulle handla om ett antal miljarder under tre år. Den perioden har gått ut. Det var dock tydliga pengar på bordet till de fattiga länderna, och det är tydliga besked som efterfrågas i detta sammanhang. Det ger jag Jens Holm alldeles rätt i. Jag hittar inget om den gröna klimatfonden i er budgetmotion, men det kan Jens Holm kanske återkomma till i sitt nästa inlägg så vi får höra vad Vänsterpartiet vill när det gäller denna fond. Ett annat löfte var att 100 miljarder US-dollar från olika källor ska finnas på plats 2020. Det är ganska komplicerat. Det är ett mått på förtroende att Sverige i den kommitté som förhandlar om detta har posten som vice ordförande och ett mått på att Sverige ses som ett konstruktivt land när det gäller dessa svåra frågor. Förutom att vi har förlängt en del snabbstartspengar så att det har funnits mer än svenska regeringen lovade i Köpenhamn ser det enligt preliminära Sidauppgifter ut att bli ungefär 2 1⁄2 miljard år 2013 som lämnas plus de 300 miljonerna till den gröna fonden. Det är viktigt att vi följer de internationella regler som finns om att alla bör lämna 0,7 procent av bni. Låt oss fundera på hur det skulle se ut i världen om alla länder uppfyllde 0,7-procentsmålet. Det som blir över av biståndet upp till 1 procent, som Sverige har, både kan och bör enligt de OECD-regler som finns ha flera syften. Ska vi exempelvis få ned siffrorna för spädbarnsdödlighet handlar det om rent vatten. Men man uppnår inte rent vatten i fattiga länder utan att samtidigt jobba med klimatfrågorna. Det är en kort förklaring till varför dessa saker hänger ihop. Att denna diskussion blir tuff beror på brist på pengar i de fattiga länderna, för många länder ger ytterst lite bistånd och bidrar inte till FN:s fonder. Den otroligt viktiga Anpassningsfonden, till exempel, har i stort sett finansierats av Sverige och Finland, vilket är tråkigt.
Herr talman! Jag kan instämma i att det finns andra länder som är sämre än Sverige, om vi säger så. När det gäller bidrag till Anpassningsfonden är Sverige det land som har gett mest, och det tycker jag absolut är bra. Sverige har en hög trovärdighet i både bistånds och klimatsammanhang. Men jag är rädd för att denna trovärdighet nu håller på att naggas i kanten. Det tycker jag att den gör i synnerhet när vi gör våra klimatfinansieringar och när vi tar från det ordinarie biståndet för att göra klimatfinansieringar i utvecklingsländer. Jag säger så här, Lena Ek: Vad anser Lena Ek? Tycker hon att klimatfinansiering ska vara utöver biståndsbudgeten, eller är det bra som det är nu? Kan jag få ett rakt svar på den frågan? Det vore klädsamt. Då kan ni få ett svar från mig också. Jag och Vänsterpartiet tycker att klimatfinansiering ska vara utöver biståndsbudgeten. Jag fick en fråga från miljöministern om vad Vänsterpartiet säger om den gröna fonden. Vi avsätter 4 miljarder kronor för de närmaste tre åren i klimatfinansiering. Det ska vara bilateral och multilateral klimatfinansiering. Bilateral klimatfinansiering betyder att vi ger direkt till enskilda länder för deras arbete med att minska utsläppen och anpassa sig till det förändrade klimatet. Multilateral klimatfinansiering innebär att vi ger till exempel till den gröna fonden, till Anpassningsfonden och till andra internationella klimatfonder. Vi har inte sagt exakt hur mycket varje land ska göra. Det gör man inte i en oppositionsbudget; så detaljerad är man inte. Men jag kan lova Lena Ek att den dag vi kommer till makten och får ansvar för klimatfinansieringsfrågor kommer det att finnas nya additionella klimatmedel. Vi tar inte från biståndsbudgeten. Kopplat till detta skulle jag vilja upprepa min fråga om andra finansieringsmöjligheter. Om nu Lena Ek har lite problem med att få gehör från Anders Borg när det gäller att hitta nya klimatpengar kan man i alla fall driva att man ska hitta nya finansieringsmekanismer. Man kan till exempel göra som Finland annonserade nere i Warszawa. Både du och jag, Lena Ek, hörde att de berättade att de numera öronmärker intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter och att allting ska gå till internationellt klimatarbete. Tyskland öronmärker också intäkterna från EU:s utsläppshandelssystem till klimatåtgärder - både nationella och internationella. Varför kan inte Sverige göra samma sak? Det undrar jag. Och vad har Sverige egentligen svarat på en så kallad Tobinskatt - en avgift på internationella valuta och kapitaltransaktioner - och att åtminstone en del av dessa pengar skulle kunna gå till klimatåtgärder? Är det bra eller dåligt? Vad anser regeringen? Och vad anser regeringen om andra så kallade kreativa finansieringsmekanismer? Jag hör många länder som uttalar sig i dessa frågor, men jag hör ingenting från Sverige. Det tycker jag är märkligt. Jag ställde också en konkret fråga. Jag tycker att det är välkommet att Lena Ek säger att Sverige numera driver på för att EU ska skärpa sitt minskningsmål från 20 procent till 30 procent inom unionen. Det är jättebra. Jag har bara en rak fråga till Lena Ek. Innebär detta att EU ska minska sina utsläpp med 30 procent oberoende av vad andra aktörer gör? Eller är det återigen ett villkorat mål där andra länder måste ta första steget och minska sina utsläpp lite mer för att EU ska röra på sig?
Herr talman! När det gäller new and additional resources och när det gäller hela den kombination som man anger ska finnas till 2020 är det bara att följa förhandlingarna i den FN-arbetsgrupp som har jobbat med detta. Där finns ett stort antal förslag på bordet från olika länder, och där är Sverige med och försöker genom sitt vice ordförandeskap hitta bra beslutsunderlag. Det handlar om att komma fram till en gruppering av nya åtgärder som kan fungera utan att indirekt straffa utvecklingsländer som lite försiktigt kan börja få en utrikeshandel, som lite försiktigt kan börja få en finansiell sektor och som lite försiktigt börjar få ett utbyte med andra länder. Jag tror personligen inte att det är där internationella avgifter ska sättas in, utan man måste vara noga med att det hela gynnar utvecklingsländernas arbete för att just utvecklas. Det finns en form som jag kan tänka mig, där man har kommit ganska långt i olika länder och där underlaget något så när börjar stabiliseras. Jens Holm försöker nu tvinga fram besked. Vi ska vara på det klara med att vi deltar i en förhandling där resultatet ska vara klart 2020 och där Sverige är med och driver på och med och leder arbetet. Det gäller att FN:s alla olika medlemsländer med sig, så det är ett oerhört komplicerat förhandlingsarbete. Många gånger ser vi inom biståndssektorn att när man går in med biståndspengar kan man ibland dra med sig andra privata investeringar. Det kan gälla i alternativ energi, till exempel, det kan gälla i matproduktion eller det kan gälla i uppvärmnings och kokmöjligheter för fattiga kvinnor. Det finns många olika sådana exempel där lönsamheten inte finns men där det kanske blir lönsamt. Då drar man in kapital och verksamhet i utvecklingsländerna genom att man lägger en startpeng eller någonting som gör att det efter ett par år finns en lönsamhet eller kanske bara en sådan sak som en trygghet och en garanti i investeringen. Jag tror att detta arbetssätt kan vara bra också när det gäller klimat. När man håller på med dessa frågor handlar det inte hela tiden om att lämna pengar. Det behövs, det är bra och det är viktigt. Men det handlar också om kapacitetsuppbyggnad i dessa länder. Det handlar om att de ska kunna ta emot, använda och bygga plattformar för att själva sedan köra utvecklingsprojekt av olika slag. Därför tror jag att det i många fall är bra just med kombinerade projekt med låne och garantiinstrument på de sätt som nu utvecklas. Det är många gånger länder som Sydafrika, till exempel, som driver utvecklingen av hur sådana här åtgärder ska se ut. Efter att ha hållit på med biståndsfrågor ända sedan jag var 18 år - det börjar bli några år vid det här laget - tycker jag att fattigdomsbekämpningen och de mänskliga rättigheterna är oerhört viktiga. Det är kanske egentligen basen för vad vi gör på biståndssidan. Men det går inte att nå våra mål om fattigdomsbekämpning, om att minska spädbarnsdödlighet eller om att öka kvinnors rättigheter om vi inte samtidigt jobbar med miljöfrågorna på ett konstruktivt sätt. Detta hänger ihop väldigt mycket. Det kan handla om sådana saker som kvicksilver, klimat och rent vatten i sammanhanget. Därför tycker jag att de regler som OECD har när det gäller det som ligger över 0,7-nivån och upp till enprocentsnivån ska kunna vara både biståndsvänliga - om jag använder det uttrycker - och klimatvänliga. Så måste det många gånger vara för att man ska kunna arbeta förebyggande och hjälpa människor att inte återigen hamna i katastrofala situationer vid torka eller översvämningar.
Herr talman! Då fick vi alltså besked om att det inte ska finnas några pengar utöver biståndsbudgeten till klimatbistånd, till fattiga länder och till de internationella klimatfonderna. Jag har sett centerpartister skriva debattartiklar och hört dem uttala sig i precis motsatt riktning. Men miljöminister Lena Ek har sagt att det får räcka som det är. Det tycker jag är synd. Jag tycker också att det är synd att vi inte får tydligare besked från miljöministern när det gäller nya kreativa finansieringsmekanismer. Ni har suttit vid makten i sju år, Lena Ek. Nog borde du kunna säga någonting mer konkret än vad du har sagt hittills! Det är jättebra att Sverige sitter i förhandlingsgrupper på de internationella klimatmötena, men om man ska sitta på dessa möten borde man väl ha någonting med sig. Man borde kunna räcka upp handen och säga: Ja, vi inför en avgift på internationella valutatransaktioner. Ja, vi inför en avgift på att ta upp fossila energikällor. Vi lovar att vi öronmärker alla våra intäkter från handelssystemet med utsläppsrätter! Någonting konkret borde väl ändå den svenska regeringen ha att komma med. Jag fick inte svar på den otroligt viktiga frågan om EU:s utsläppsmål. Det är jättebra att Sverige driver på för att EU ska skärpa sitt utsläppsmål så att utsläppen minskar med minst 30 procent till 2020. Men Lena Ek, är det här villkorat så att ni kräver att andra länder måste ta det första steget? Eller är det ett ovillkorat bud från den svenska regeringen? Jag tycker att vi har fått besked här om att det inte finns några nya additionella klimatmedel från den svenska regeringen. Det tycker jag är synd. Men i ljuset av att den borgerliga regeringen väljer att sänka skatterna för höginkomsttagare är det ganska logiskt. Då finns det inte så mycket pengar kvar åt dem som drabbas här och nu av våra utsläpp. Det behövs en ny klimatpolitik här i landet.
Herr talman! Tack för diskussionen runt ett viktigt område, Jens Holm! Men jag tycker inte om när du lägger ord i min mun med besked om det ena eller det andra. Jag har fört ett resonemang om hur biståndet ser ut, om OECD:s regler och om hur vi arbetar med de bruttolistor som ligger i den arbetsgrupp där Sverige har fått förtroende att vara med och leda arbetet. Det är klart att man kommer dit med underlag, men i början på en sådan här förhandling, i ett sådant svårt läge som det är nu och när det fortfarande är flera år tills det ska vara klart och man ska ha alla med sig i ett FN-system, är det ytterligt ovist att binda upp sig vid olika saker. I dagens läge förhandlar vi bruttolistor. Vi försöker hitta underlag, vi försöker få fram de förslag som finns och vi försöker få så många som möjligt med oss. Vi har fullständigt klart för oss vad det är som behöver komma fram och vilka löften som är givna till de fattiga länderna. Det är så som förhandlingar i FN-systemet brukar gå till, i alla fall om man vill vara med och se till att de leder till resultat. Centerpartiet har en annan åsikt och talar för additionella medel. Som minister står jag här och företräder regeringen. De här frågorna diskuteras framöver. Jens Holm vet precis som jag hur en förhandling i en sådan här arbetsgrupp inom FN-systemet går till. Jag tycker att det är utifrån de förutsättningarna som vi ska diskutera i kammaren.